Herr talman! Monica Green har frågat mig vad jag avser att göra för att överlevnadsskolan i Karlsborg ska finnas kvar. På regeringens förslag har riksdagen i december 2013 beslutat om en förstärkning av anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap med 200 miljoner kronor under 2014, 300 miljoner kronor 2015, 400 miljoner kronor 2016 samt 500 miljoner kronor från och med 2017 (prop. 2013/14:1 utg.omr.

Herr talman! På K 3 i Karlsborg finns Försvarsmaktens överlevnadsskola. Skolan utbildar instruktörer för svenska Försvarsmakten. Skolan har ett internationellt erkännande, och flera länders försvarsmakter inom EU gästar de olika utbildningarna. Årligen genomför skolan kortare utbildningar även för svenska journalister som kan komma att arbeta i olika krisområden. Denna gisslanutbildning på K 3 i Karlsborg hyllas, men nu hotas överlevnadsskolan av omfattande besparingar. Sveriges kanske mest extrema utbildning för civila kan komma att läggas ned. Utbildningen är väldigt avancerad och går ut på att man lägger upp strategier för tillfångataganden. Den leder till att man klarar överraskningsmoment eller är beredd vid överraskningsmoment. Den är fysiskt krävande. Man lär sig stresshantering, och man lär sig att ta beslut i pressade situationer eftersom det är väldigt lätt att reagera felaktigt om man inte har kontroll över sin egen situation. Man kanske till och med börjar slåss, och då sjunker utsikterna för att klara sig i ett gisslandrama. De som går utbildningen lär sig dessutom att tänka rationellt. Kurserna bygger på erfarenhet från gisslansituationer över hela världen och inriktar sig till tekniker och till dem som lägger upp strategier. Det har visat sig att det verkligen fungerar. Utbildningen är alltså världsunik. Den har extremt intensiv gisslanträning. Dessutom utbildas speciella instruktörer som i sin tur blir experter på att delta i andra situationer och på att kunna leda andra. Man lär sig också att ha mental styrka, empati, inlevelseförmåga och förståelse i andra situationer. Journalister som jag har lyssnat på och som har gått utbildningen säger att de kanske inte skulle ha klarat sig utan denna utbildning. Just nu förbereder sig överlevnadsskolan på att åka till Kiruna och träna där, men frågan är hur det blir med kurserna i framtiden. Försvaret står inför stora besparingar, och K 3:s egen konsekvensanalys föreslår att överlevnadsskolan ska minska drastiskt. 16 anställda riskerar att få gå. Om förslagen genomförs kommer det att påverka både Försvarsmaktens utbildningar men också de hyllade journalistutbildningarna. Min fråga kvarstår. Hur blir det med försvarets överlevnadsskola i Karlsborg?

Herr talman! Det är en viktig och intressant fråga som tas upp. Monica Green har redogjort för en del av vad verksamheten innebär. Men innan jag går in på det skulle jag vilja beröra inledningen i svaret. Ministern ger en bild av satsningar på 500 miljoner. Då glömmer hon besparingsbetinget på 500 miljoner som nu bearbetas inom Försvarsmakten och glömmer beskedet som finansminister Anders Borg presenterade i förra veckan om att spara ytterligare 100 miljoner. Åtgärdsförslagen, i negativ mening, på överlevnadsskolan har sin grund i besparingsarbetet på 500 miljoner. Det innebär att man ska gå ned från 16 till 6 tjänster, reducera verksamheten med 60 procent, minska antalet kurser från 21 till 6 och avbryta det internationella samarbetet. Det handlar om att kunna hantera situationer i hotfull miljö, att kunna hantera dold flykt och att kunna hantera situationer som fångenskap och gisslan. Man utbildar personal som ska i internationell tjänst, högriskpersonal i särskild missionsanpassad utbildning, och man har överlevnadskurser för 90 procent av Flygvapnets piloter. Det är en liten verksamhet med 16 tjänster som har stor betydelse för Försvarsmakten, men också för andra myndigheter. Man samarbetar med en lång rad andra myndigheter, bland annat i den statliga förvaltningen. Man har också en lång rad internationella samarbeten. Hade ni tänkt er när ni lade besparingsbetinget på 500 miljoner att en sådan verksamhet som överlevnadsskolan i Karlsborg skulle reduceras på det här drastiska sättet och begränsas så pass tydligt i sin verksamhet? Jag tycker inte att det är ett rimligt utfall av det som ni försöker genomföra. Frågan är hur genomtänkt besparingsbetinget på 500 miljoner var från första början. Är det verkligen rimligt att gå ned från 16 till 6 tjänster? Är det regeringens yttersta vilja att det ska bli så? Hade ni tänkt er det när ni lade ut besparingsbetinget på 500 miljoner, eller lade ni ut något som ni inte visste effekterna av i praktiken?
Herr talman! Jag kommer att börja med ekonomin och återkommer självklart till överlevnadsskolan i Karlsborg. Efter att noggrant ha analyserat de underlag som Försvarsmakten lämnat in när det gäller ekonomin, framför allt på lång sikt, tillför regeringen nu 1,4 miljarder kronor över fyra år till försvaret. På lång sikt arbetar regeringen tillsammans med myndigheten Försvarsmakten för att hålla nere befarade kostnadsökningar. Regeringen har givit Förvarsmakten i uppdrag att se över planeringen när det gäller personalkostnader på längre sikt. Jag vill vara väldigt tydlig och göra klart för alla representanter för Socialdemokraterna i dag att det inte handlar om besparingar eller sänkta anslag. Man kan inte banta bort en befarad övervikt. Det handlar om att vi har vidtagit åtgärder när vi har tagit del av de underlag som Försvarsmakten har kommit in med. Vi höjer nu anslagen med 1,4 miljarder kronor på fyra år, och vi har givit ett uppdrag till Försvarsmakten att se över de befarade kostnadsökningar som man har anmält att man ser långt fram i tiden. Det är stor skillnad jämfört med att skära ned. Det ska bli intressant att se vilka andra pengar än regeringen som Socialdemokraterna har. Med den nya insatsorganisationen, som vi har beslutat om, ökar antalet anställda i Försvarsmakten med sammanlagt ungefär 8 000 personer jämfört med i dag, främst gruppbefäl, soldater och sjömän. Och jag vill återkomma till att för Karlsborg har det här redan i dag inneburit över 300 nya arbetstillfällen, och för hela Skaraborg pratar vi om ca 1 000 nya heltidstjänster i Försvarsmakten. Min och alliansregeringens utgångspunkt är att vi ska öka Sveriges försvarsförmåga. Det är också syftet med den försvarsreform som nu pågår. Hur gör vi då det? Jo, Försvarsmakten ska bygga upp förband med professionell personal och kvalificerad materiel som övar tillsammans. Försvarsmakten har nu intagit sin nya organisation, och man ska under året vara fullt bemannad och utrustad. Till dess att alla förband är bemannade med kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande personal kommer tidigare utbildad personal att vara krigsplacerad i insatsförbanden. Med reformen stärks vår försvarsförmåga. Under den här tiden har Försvarsmakten sett över sina befarade kostnadsökningar och kommer att fortsätta det arbetet. Det är de befarade kostnadsökningarna vi talar om. I det sammanhanget har man också, inom myndigheten, sett över kostnaderna i framtiden. Det är en del av Försvarsmaktens interna arbete att inom sin organisation ta fram underlag och göra konsekvensanalyser. Som försvarsminister finns det inte anledning för mig att föregripa Försvarsmaktens bedömningar, särskilt inte i de frågor där myndigheten själv har ansvaret för att fatta beslut. Jag vill gärna fråga representanterna från Socialdemokraterna om de tycker att vi ska ändra den ordning som vi har, nämligen att det är myndigheten själv som bereder en viss fråga och inte jag som statsråd som talar om hur man ska göra detta. Det vore också intressant att få veta hur Socialdemokraterna ser på det här med pengar. Senast Socialdemokraterna gick till val, 2010, skulle man skära 2 miljarder kronor på försvaret. Tittar vi nu på vilka man har att komma överens med ser vi att både Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill göra stora nedskärningar i försvaret i miljardklassen, 3 1⁄2 miljard från Vänsterpartiets sida och 7 miljarder från Miljöpartiets sida.

Herr talman! Det är enormt många anställda, låter det som på försvarsministern. Ojojoj, vad många anställda det har blivit! Men grejen är att Sverige har gått över från allmän värnplikt till att man anställer inom försvaret i stället. Därför är det fler anställda nu. Tidigare ingick man i värnplikten. Det om det! Jag vill fortsätta att prata om överlevnadsskolan i Karlsborg. Som Peter Hultqvist sade är det en liten men ack så viktig utbildning. Att en så liten utbildning med 16 anställda kan göra så mycket för dessa soldater och civila, bland annat journalister, är fantastiskt. Det är en fantastiskt bra utbildning som är världskänd och erkänd inom försvarsmakterna i hela EU. Den har högt anseende, som jag sade tidigare. Inte bara soldater och journalister som jobbar i oroshärdar genomgår kurserna, utan även poliser och andra. Det finns utbildningar för UD, Sida och så vidare. Eftersom den här lilla, fina utbildningen i Karlsborg har så stor betydelse tycker jag att det är förödande att detta slår så illa att skolan kan komma att läggas ned eller dras ned drastiskt, så att åtminstone den civila utbildningen läggs ned. Jag är inte nöjd med svaret. Om Karin Enström säger att hon inte vill lägga sig i undrar jag på vilket annat sätt hon kan vara tydlig som försvarsminister och uppmuntra sådana här skolor. Skolan i Karlsborg är fantastiskt bra. Hur kan försvarsministern stödja den på annat sätt, om hon nu inte vill lägga sig i hur försvaret gör?

Herr talman! Ibland blir jag lite besviken. Jag tycker att det är trams när försvarsministern gång på gång ställer de här frågorna om Vänstern och MP. De står för sin politik. Jag har sagt jag vet inte hur många gånger att vi är beredda att göra upp brett i Försvarsberedningen. Vi är också beredda att stå för den finansiering vi kommer överens om. Det är dags, tycker jag, för ministern och Moderaterna att lyssna på det. Jag tror att svenska folket begriper detta och tycker att det är dags för en bred uppgörelse om försvars och säkerhetspolitiken, särskilt med tanke på det som sker nu i Ukraina. Den här tramsdiskussionen kan vi lätt komma över genom att göra upp brett och försöka göra något bra för Sverige tillsammans. Det erbjudandet har jag levererat hur många gånger som helst, men det enda ni klarar av är att ha någon diskussion om vad Vänstern och MP tycker. Och förresten, hur överens är ni i regeringen? När det gäller de pengar som ni storstilat säger att ni satsar är det oavsett hur det vrids och vänds på formuleringarna ett faktum att 500 miljoner ska ur organisationen. När det ska ske tittar man bland annat på den befintliga verksamheten, och då kommer det fram sådant som detta med överlevnadsskolan. Jag tror inte att ministern tycker att det är särskilt bra att göra de här neddragningarna på överlevnadsskolan. Jag tror inte att det var så ni hade tänkt er det. Men det riskerar att bli utfallet på område efter område. Det finns säkert många fler sådana exempel. Det här kan också vara en tankeställare om att ni var lite för fyrkantiga, lite för enkla i analysen, att det här besparingsbetinget på 500 miljoner inte var genomtänkt. Sedan ska ni inte försöka med tricket att göra oss skyldiga till det här med de 500 miljonerna. Detta var någonting som ni inte ens tog upp med oss till diskussion över huvud taget. Det är någonting som jag tycker att ni får ta ansvar för, när ni inte ens en gång diskuterar ärendet med oss.

Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt gå upp i den här debatten, men jag kunde inte låta bli när jag lyssnade till Peter Hultqvist. Jag tycker att det är ganska fascinerande att Peter Hultqvist som svar på frågan om hur Peter Hultqvist ska få ihop sitt regeringsalternativ och finansiera det står här i riksdagens talarstol och säger att det är trams. Hur plus och minus ska gå ihop, hur Peter Hultqvist ska få täckning för alla de checkar han skriver ut, det är trams, säger Peter Hultqvist. Peter Hultqvist får gärna tycka att det är trams. Jag tror inte att Peter Hultqvist kommer att ändra sig på den punkten. Men jag tror inte att svenska folket och de som följer försvarsdebatten tycker att det är trams. Jag kan lova att vi kommer att fortsätta att ställa de här frågorna, för det är på allvar. De beslut som vi fattar i den här kammaren, de löften som vi ger och den finansiering som vi skickar med eller inte skickar med - det är på allvar, och det får konsekvenser. Politik är att vilja, men också att välja. När man följer Peter Hultqvists framfart runt om i Sverige kan man se att det sprids löften till höger och vänster. Det är nya luftvärnssystem, förband på Gotland, till och med hela stridsgrupper på Gotland. Jag har inte så mycket att säga om själva innehållet i det. Jag kan bara tycka att det vore ödmjukt, faktiskt just den ödmjukhet som Peter Hultqvist ofta efterlyser, om Peter Hultqvist någon gång skulle kunna tala om hur han ska finansiera allt detta. Men om detta får vi inte höra någonting. Det är i stället Försvarsberedningen som ska lösa ut detta, denna nästan magiska låda där det bara är att skicka in alla problem. Jag är dock helt övertygad om att Peter Hultqvist som rutinerad och erfaren politiker är fullt införstådd i hur budgetprocessen i den här kammaren ser ut och hur den inte ser ut. Det är alltså inte så att Försvarsberedningen på något sätt ersätter varje partis eller för den delen regeringsalternativs eget ansvar för att lägga fram en budget som går ihop, utan det kommer Peter Hultqvist och Socialdemokraterna att få göra inför valet. Då är det säkert så att Peter Hultqvist gärna vill ha ett eget alternativ, det enbart socialdemokratiska. Men se, jag tror att svensk politik har förändrats sedan 2006. Jag tror att den tiden är över då man kunde gå till val helt själv, låtsas som att det inte fanns någonting annat och finta väljarna lite grann genom att säga: Det där löser vi efter valet någon gång. Det behöver vi inte bry oss om nu. Hur gärna Peter Hultqvist än vill komma runt det så går det inte att bortse från det faktum att Peter Hultqvist söker samarbete med partier som vill göra stora nedskärningar i försvaret. Peter Hultqvists egen partiledare, Stefan Löfven, talar om att han vill samverka med Miljöpartiet, som vill skära ned med ett antal miljarder, och förmodligen också med ett vänsterparti som vill göra precis samma sak. Jag kan tycka att det vore på sin plats att Peter Hultqvist inte bara såg det där som trams utan medgav att det är fråga om miljarder som får konsekvenser för människor. Jag vet inte om ni på förstabänken har noterat det, men i den budget ni lade fram i höstas fanns det utgiftslöften på 30 miljarder kronor. Vad som sedan skedde vid årsskiftet var att en finansiering på 10 miljarder försvann. Det finns alltså redan i dag ett gap på 10 miljarder. Då blir man nyfiken på hur Socialdemokraterna ska hantera det. Kan Peter Hultqvist stå här i dag och garantera att det om oturen skulle vara framme efter valet inte blir några besparingar på försvaret, oavsett om man går fram själv eller med V och MP? Jag förstår att ni tycker att detta är trams. Men se, jag tycker faktiskt att väljarna har rätt att få raka svar också i försvarsfrågorna.
Herr talman! Jag lovade att återkomma till försvarets överlevnadsskola, och det ska jag göra nu. Försvarets överlevnadsskola i Karlsborg är ett av många exempel på verksamheter som på goda grunder är mycket uppskattade både i och utanför myndigheten Försvarsmakten. När Försvarsmakten anordnar utbildningar för andra myndigheter eller organisationer ska detta finansieras genom avgifter. Det finns inga direkta samband mellan anslagen för förbandsverksamheten och tillgängliga medel för till exempel utbildningsverksamhet som riktas mot andra aktörer. Monica Green har talat sig varm om vilken hög och bra kvalitet denna har. Med detta sagt är det en förutsättning att för att kunna lära ut till andra måste Försvarsmakten själv ha särskild kompetens på vissa områden. Inom ramen för de krav på operativ förmåga som riksdagen och regeringen har beslutat om ska och bör Försvarsmakten själv prioritera och besluta om vilken kompetens som ska upprätthållas. Nu har Försvarsmakten i sitt interna arbete med sin organisation gjort analyser, tagit fram underlag och gjort konsekvensanalyser. Jag vill återupprepa att jag som försvarsminister inte tänker föregripa Försvarsmaktens bedömningar, särskilt inte i de frågor där det är myndigheten själv som har ansvaret att fatta beslutet. Det är viktigt att vi upprätthåller vårt konstitutionella system och ordningen för styrningen av statliga myndigheter. Regeringen ger myndigheten en uppgift. Myndigheten hanterar uppgiften självständigt och återredovisar därefter resultatet till regeringen. Det är myndighetens chef som ansvarar för att så sker. Försvarsmakten har inte redovisat några förslag eller liknande till regeringen om Överlevnadsskolan i Karlsborg. Generellt gäller också att jag som statsråd inte ska tala om för en myndighet hur myndigheten ska bereda en viss fråga. Nu frågar Monica Green om jag kan hitta andra sätt. Jag skulle snarare vilja fråga Monica Green om Monica Green tycker att hon eller någon annan ska tala om för Försvarsmakten hur myndigheten ska hantera den här frågan. Jag vill återkomma till ekonomin. Det Peter Hultqvist kallar för trams har jag väldigt svårt att se. Regeringen får från sina myndigheter in underlag där man säger att man har svårt att hålla budgeten på sikt. Budgeten för Försvarsmakten är i dag i balans. Men man har kommit in med underlag som har väckt frågor och oro. Hur ska man kunna hålla sig budget på sikt? Då måste regeringen vidta åtgärder. Det är vad vi har gjort. Vi har analyserat Försvarsmaktens ekonomi på kort sikt och på lång sikt. Vi har arbetat tillsammans med myndigheten i dialog. Vi har därför bestämt och fått godkännande för det i riksdagen att satsa 1,4 miljarder kronor per år de närmaste fyra åren för att Försvarsmakten ska kunna använda de pengarna till personal, utbildning och övningar som skapar försvarsförmåga. Samtidigt måste myndigheten se över sina befarade kostnadsökningar. Jag vill återkomma till det och vara väldigt klar här. Det är inte en besparing. Det går inte att banta bort en befarad övervikt som man tror att man kommer att ha om fyra eller fem år. Självklart måste man anpassa sin verksamhet och se över sin organisation. För mig är det väldigt viktigt att de skattepengar som vi satsar på försvaret ska användas så effektivt som möjligt. Men det är myndigheten själv som i så stor utsträckning som möjligt bestämmer hur man använder pengarna på mest effektiva sätt.
Fru talman! Jag ska först vända mig till Johan Forssell, som verkar totalfixerad vid Peter Hultqvist. Han nämner honom ungefär hundra gånger, och i åtminstone varannan mening finns namnet Peter Hultqvist. Ett tips är att räkna i protokollet i morgon hur många gånger som Johan Forssell nämner Peter Hultqvist. Ett annat tips är att begära ordet när den person i fråga som man angriper har talartid kvar. Det är inte särskilt smart eller ödmjukt att gå in i andra talaromgången när man är medveten om att den man angriper inte har någon talartid kvar. Det tycker inte jag visar någon som helst respekt, men det visar på en fixering vid Peter Hultqvist. Jag heter Monica Green, och jag har ställt interpellationen om Försvarsmaktens överlevnadsskola i Karlsborg. Den är bra på att lära poliser, soldater, UD-personal, Sidapersonal och journalister som hamnar i oroshärdar runt om i världen. Den lyckas med att i liten skala få ett högt anseende. Jag är orolig för denna skolas framtid. Jag skulle vilja att försvarsministern talar om på vilket sätt den ska kunna överleva i framtiden. Jag vill att en försvarsminister ska uppskatta en sådan fantastiskt bra verksamhet. Vi i Skaraborg är både glada och stolta över att vi har den. Vi är oroade över utvecklingen och att skolan ska behöva läggas ned. Frågan kvarstår.

Fru talman! Jag uppskattar naturligtvis de goda råden från Monica Green. Jag kunde inte heller undvika att notera att Monica Green ägnade ungefär halva tiden av sitt eget anförande till att tala till just Johan Forssell. Monica Green använde heller inte sin talartid till att svara på de frågor som jag ställde till Socialdemokraterna. Det är Socialdemokraternas budgetalternativ och ingen annans det handlar om. Men jag är inte så orolig. Vi har säkert mer talartid och debattid här framöver under kvällen, så det löser sig säkert. Jag vill ge Monica Green rätt på en punkt. Vi ser i Försvarsmakten i dag att det sker väldigt mycket bra högkvalitativ verksamhet. Hela den verksamhet som finns i Karlsborg är ett exempel på det men också den som finns runt om i landet. Vi borde betydligt fler gånger uppmärksamma det i kammaren. Vi är väldigt duktiga på att identifiera problem, utmaningar och brister, och allting sådant ska vi ta upp. Det hör hemma i det politiska samtalet. Men vi är för dåliga på att notera de viktiga insatser som sker varje dag runt om i landet av unga killar och tjejer, officerare och civilanställda. Vi ska snart här tala om rekryteringen till Försvarsmakten. Ett viktigt moment om vi vill få fler att få upp ögonen för de framtidsjobb som finns i försvaret - det rekryteras överlag, och man ska fortsätta att rekrytera ännu mer de kommande åren - är att vi som politiker och beslutsfattare uppmärksammar det. Det ska vi inte bara göra när det då och då är debatt i riksdagens kammare utan varje dag ute i landet när vi träffar väljare och soldater, skriver artiklar etcetera. På den punkten vill jag ge Monica Green rätt.
Fru talman! Jag vill understryka det jag sade i mitt förra inlägg. Det pågår mycket bra verksamhet på Försvarsmaktens överlevnadsskola. Som jag sade är det ett av många exempel på verksamheter som är uppskattade av resten av Försvarsmakten men också av aktörer som inte är en del av myndigheten. Det är också bra att den möjligheten finns för Försvarsmakten att sprida kunskap och kompetens inom olika områden. En av finesserna med det försvar vi nu bygger är att man som soldat till exempel ska kunna tjänstgöra tidvis både i ett civilt jobb och i Försvarsmakten. Då kan vi få kunskaper från Försvarsmakten ut i det civila samhället, och vi får kunskaper från det civila samhället in i Försvarsmakten. Vi måste också komma ihåg att det är myndigheten som har ansvaret för att lösa sina uppgifter inom de tilldelade medel som den har. Man måste använda pengarna på bästa och mest effektiva sätt. Jag vill understryka att Försvarsmakten inte har redovisat några sådana förslag som Monica Green beskriver och är oroad över. Det har inte redovisats någonting när det gäller Överlevnadsskolan i Karlsborg. Det är inte något som regeringen har att ta ställning till. Jag vill betona att om man ska kunna bedriva högkvalitativ verksamhet måste det finnas en solid finansiering och en kompetensbas. Det uppnår man bara genom att arbeta med sådana frågor kontinuerligt under lång tid. En ansvarsfull finansiering och en ansvarstagande myndighet är vad som behövs.